Herr talman!

Först och främst vill jag emellertid understryka att det här sannerligen inte är några enkla frågor att angripa. Jag är den förste att erkänna att problemet har enorm räckvidd. Detta innebär emellertid inte att man bara kan göra som utskottsmajoriteten har gjort, nämligen räkna upp en rad åtgärder på skilda områden som redan är kända och sedan säga att man inte finner anledning att ytterligare åtgärder nu skall vidtas. Alla de åtgärder som utskottet räknar upp var naturligtvis kända för oss motionärer då motionen väcktes, och det är inte så, som allmänna beredningsutskottets majoritet tycks tro, att vi är ute för att slå in öppna dörrar. Vad vi efterlyser i detta sammanhang är ett samlat grepp på hela denna problematik. Vi tror nämligen att de hittills vidtagna åtgärderna inte är tillräckliga för att man skall komma till rätta med de problem som de ständigt stigande sjukvårdskostnaderna för med sig. Som vi framhållit i motionen — och som alla känner till — vilar huvudmannaskapet för den offentliga sjukvården på landstingen. Landstinget är en sekundärkommun, som i allt större utsträckning har utvecklats till en specialkommun för sjukvård. Landstinget har beskattningsrätt och har därmed möjligheten att debitera ut de medel som behövs för sjukvårdens uppbyggnad och drift. Landstingen har heller inte varit tvingade att i någon nämnvärd grad väga sjukvårdens behov mot andra samhälleliga uppgifter. Landstingens ambitionsnivå i deras egenskap av sjukvårdshuvudmän har varit mycket hög. De har varit tvingade därtill på grund av den ständigt ökade sjukvårdsefterfrågan.

Det har sålunda uppgivits att omkring en tredjedel av de sjukpenningdagar som registrerats hos försäkringskassorna hänför sig till sjukdomar vilka är framkallade av stress. Man har anledning att anta att en inte ringa del av dessa sjukdomar orsakas av den moderna arbetsmiljön. Det kan vara arbetsplatser som är olämpligt utformade och som i stor utsträckning medverkar till att framkalla sjukdomstillstånd av olika slag. Den moderna trafiken har ju expanderat i oerhört snabb takt, och man har en stark känsla av att våra vägar inte kunnat förbättras i takt med trafikens ökade volym och hastighet. Man kan också fråga sig om säkerhetskraven på fordon och förare är anpassade till denna ökade trafikvolym. Följden har bli vit ett stigande antal trafikolyckor med allvarliga personskador. Bortsett från allt mänskligt lidande och allvarliga sociala konsekvenser åsamkar trafikolyckorna bl.a. sjukvårdshuvudmännen oupphörligt stigande kostnader. En undersökning, som landstingsdirektören i Örebro län nyligen utfört, visar att trafikoffren i vårt land kostar inte mindre än två miljarder kronor i produktionsbortfall och sjukvård. Som jag tidigare sagt är detta förhållanden som de för sjukvården ansvariga landstingen inte kan påverka på något sätt. Man har bara att ta emot dessa lemlästade människor och försöka lappa ihop dem igen så gott det går. Under tiden kräver den ökade trafiken ständigt nya offer. Några andra företeelser som ligger utanför sjukvårdshuvudmännens kontroll och som medverkar till det ökade behovet av sjukvård är alkoholmissbruk, narkotikamissbruk och den moderna människans kanske i många fall olämpliga kostvanor. Detta är endast ett axplock av omständigheter som påverkar tillströmningen till våra sjukvårdsanstalter och som sjukvårdshuvudmännen inte själva kan bemästra. De stigande sjukvårdskostnaderna har ju uppmärksammats i hög grad, inte minst av sjukvårdshuvudmännen själva. Skaraborgs läns landsting väckte för några år sedan en motion vid Landstingsförbundets kongress med krav på en parlamentarisk utredning om hur sjukvårdskostnaderna i framtiden skall fördelas. Denna motion har fått till resultat att man inom socialdepartementet skall se över dessa ting, och vi hoppas att det så småningom skall komma ett förslag i ärendet. Jag vill också hänvisa till en annan sak. Landstingsrådet Kurt Ward i Malmöhus län framhöll vid Svenska sjukhusföreningens årsmöte för några dagar sedan bl.a. att låt-gå-karusellen måste stoppas. »För att hejda den nuvarande kostnadsutvecklingen måste förutsättningar skapas för en hårdare styrning, prioritering och programmering inom sjukvården. Gemensamma planeringsorgan måste tillkomma för större områden, t.ex. regionsjukvården.» Han konstaterade vidare att kostnaderna för sjukvården för närvarande ökar med 16 procent om året. Eftersom nationalprodukten bara ökar med 8 procent, måste kurvorna snart mötas. Han gav sedan den dystra spådomen: »Den tidpunkten är inte alltför avlägsen då sjukvårdskostnaderna blir lika med bruttonationalprodukten. Redan i början av 1970-talet kommer kostnaderna för sjukvården att bli ett stort finanspolitiskt och skattepolitiskt problem.» Han fortsatte: »Det har inte funnits någon sjukvårdspolitisk debatt av betydelse. Denna brist på mål-medeldebatt förklarar hur den slutna vården kunnat byggas ut intill gränsen för det outhärdliga.» Så långt landstingsrådet Ward. Eftersom han är ansvarig för sjukvårdssektorn i Malmöhus län bör han veta vad han talar om. För egen del vill jag endast bidra med den upplysningen att enligt en upprättad rambudget för Skaraborgs läns landsting beräknas driftskostnaden för sjukvården i vårt landstingsområde öka från innevarande års 130,8 miljoner kronor till 205 miljoner kronor 1973. Det innebär en procentuell kostnadsökning perioden 1969—1973 med inte mindre än 57 procent. Det är dessa frågor vi vill ha belysta från andra utgångspunkter än tidigare. Vi säger också i motionen att vi inte är övertygade om att man skall fortsätta som man nu gör att ständigt prioritera sjukvården i den omfattning som nu sker. Man bör försöka väga den mot andra viktiga samhällsåtgärder, som i sin tur kan minska behovet av sjukvård. Det är inte säkert att folkhälsan i längden gagnas bäst om vi låter karusellen rulla vidare. Man bör kanske vidtaga andra åtgärder.

Hänsyn måste nämligen för det första tas till om samma resultat kan nås på ett effektivare sätt.

Vi vill naturligtvis inte med vår motion ha en försämring av sjukvården i detta land. Tvärtom vill vi ha en förbättrad sjukvård. Men vi vill också ha prövat om man inte kan uppnå en bättre hälsovård genom andra åtgärder från samhällets sida än att bara skaffa nya sjukhussängar. Med det anförda, herr talman, hemställer jag om bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen av fröken Åsbrink m.fl.
Herr talman! Motionärerna framhåller att sjukvården, särskilt inom den slutna vården, ökat mycket starkt under de senaste årtiondena. Man talar om att flera orsaker samverkar till detta.

Motionärerna framhåller vidare att förbättrade förhållanden i olika avseenden skulle kunna uppnås genom en väl utbyggd företagshälsovård, trafikdifferentiering, utformningen av alkoholpolitiken och insatser för att förhindra spridning av narkotika. Vidare framhåller motionärerna att en snabbt växande andel av nationalprodukten kanaliseras till sjukvården. Detta ger upphov till en central fråga om resursfördelningen inom samhället. Motionärerna uttalar att det inte är självklart att sjukvårdssektorn skall prioriteras på det sätt som nu sker och att det inte är säkert att folkhälsan bäst gagnas av en fortsatt dominant sjukvård av dagens modell. I det sista uttalandet får man väl intolka — som herr Paul Jansson uttryckte det — ett önskemål om en Pprioritering av den förebyggande hälsovården för att på längre sikt kunna nedbringa kostnaderna för den egentliga sjukvården. Utskottet delar motionärernas uppfattning om nödvändigheten av ett målmedvetet och systematiskt arbete för att förebygga sjukdomar och skador. Socialstyrelsen har på uppdrag av Kungl. Maj:t verkställt en översiktlig sammanställning av hälsoundersökningar, som under senare år företagits, nu pågår eller planeras inom Jandet. Med ledning av den s.k. Värmlandsundersökningen söker nu socialstyrelsen utarbeta en lämplig metodik för sådana undersökningar i stor skala, där användningen av tekniska hjälpmedel möjliggör att stora befolkningsgrupper kontrolleras med en begränsad insats av kvalificerad personal. för socialoch medicinsk vård som skett genom den nya socialstyrelsen väntas ge en ökad samverkan mellan och samordning av hälso-, sjukoch socialvård. Företagshälsovården byggs ut i en takt som tillgången på läkare och annan sjukvårdspersonal tillåter och kommer att utgöra den betydelsefullaste delen i den förebyggande hälsovården. Bland andra åtgärder som samhället vidtagit i förebyggande syfte på hälsovårdens område kan här nämnas barnaoch mödravård, skolhälsovård och en förebyggande åldringsvård. Herr Paul Jansson nämnde i sitt anförande — vilket också återfinns i motionerna — att man önskar en närmare undersökning av vissa förhållanden som inträffar i samband med narkotikamissbruk, alkoholmissbruk och felaktiga kostvanor. Jag är inte övertygad om att några speciella undersökningar behövs beträffande skadeverkningarna från missbruk av dessa medel. Vi känner väl till både de medicinska, sociala och ekonomiska vådorna av narkotikaoch alkoholmissbruk, och vi vet också att en hel del människor äter för mycket och på så sätt åsamkas sjukdomar. Allt detta känner vi väl till, men vi fortsätter likväl med detta missbruk. Utskottet är av den uppfattningen att erfarenheterna och resultatet av de åtgärder som vidtagits och kommer att vidare utbyggas blir vägledande vid bedömandet av sjukvårdsresursernas fördelning, dvs. fördelningen mellan de hälsovårdande åtgärderna och de direkt sjukvårdande. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan i detta avseende.
Herr talman! Jag vill uttala min förvåning över att allmänna beredningsutskottet vid sin behandling av motionerna i detta ärende inte har ansett det föreligga skäl att skicka ut dem på remiss. När frågor av betydande räckvidd tas upp i motioner brukar dessa i allmänhet gå ut till remissorgan som sitter inne med nödvändiga sakupplysningar. I detta fall borde bl.a. Svenska landstingsförbundet ha fått tillfälle att yttra sig. Men utskottsmajoriteten har kanske gått förbi det väsentliga i dessa motioner. Det talas om att man bör vidta olika åtgärder för att skapa de resurser som är nödvändiga för de vårdbehövande människorna, och det är rätt och riktigt. Vi motionärer vill inte neka någon den vård som han eller hon behöver. Vi har emellertid, kanske genom långvarigt engagemang inom sjukvården och bland sjukvårdshuvudmännen, nu kunnat konstatera att utgifterna för sjukvården är av den storleksordningen att landstingen inte klarar dem. Även kommunerna har en viss huvudvärk när det gäller den primärkommunala utdebiteringen men kan någorlunda hålla igen kostnadshöjningarna. Inom landstingssektorn är man emellertid inne i ett skeende som sannerligen inte kan få fortsätta.

När utskottets talesman så vackert redogör för utskottets skrivning, så måste jag uttala min beundran för utskottsmajoriteten, som på två sidor har kunnat kommentera motionen utan att därför ha kommit in på kärnpunkten, nämligen de kostnader för sjukvården som vi har i dagens Sverige. När det i utskottsutlåtandet omnämnes att det finns organ för att styra utvecklingen i av motionärerna önskad riktning med parlamentarisk förankring, så vill jag fråga: Vilket organ finns det i dagens Sverige med parlamenta risk förankring som skall tjäna det syfte som vi motionärer hemställer att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall anhålla om? Herr Paul Jansson har, tycker jag, vältaligt framfört en rad ting i dessa frågor som samtliga av de ärade kammarledamöterna bör känna till. Därför är det svårt för mig att förstå att endast tre av utskottets ledamöter har undertecknat reservationen. Kan man genom att tillsätta en parlamentarisk utredning nedbringa kostnaderna för sjukvården, varför skulle man då inte göra det? Det kanske är enormt mycket pengar att vinna på detta, så varför inte göra ett försök? Kammaren skall ta ställning till utskottsmajoritetens och reservanternas yrkanden. Det skall bli intressant att se resultatet. När jag träffar de ärade landstingsrepresentanterna i andra sammanhang har de bara en mening, nämligen den att vi inte kan låta denna kostnadsutveckling fortsätta. Det är en enstämmig uppfattning. Det skulle vara intressant att få veta om dessa landstingsledamöter har samma mening som ledamöter av denna kammare, Det finns, herr talman, oändligt mycket att tillägga, men jag är medveten om att vi motionärer sitter litet illa till just nu.

Herr talman! Jag begärde ordet närmast därför att herr Sörlin frågade vilka organ vi har i vårt samhälle, som kan ge oss anvisningar om hur vi skall klara kostnadsutvecklingen inom landstingen. Men herr Sörlin vet detta mycket väl. Herr Sörlin är ju själv en myc ket framstående ledamot i ett av dessa organ, Svenska landstingsförbundet.

Min långa verksamhet inom landstinget — alltsedan 1934 — har gett mig den uppfattningen att vi har organ, som så att säga sträcker ut pekfingrar och manar oss i landstingen att inte hasta för fort. Men frågan är väl, herr Sörlin, om vi i de olika landstingen i varje särskilt fall åtlyder dessa organ. Vi har satt en ära i att bygga ut sjukvården, framför allt den slutna, så långt som våra resurser tillåtit.

Socialstyrelsen menar att vi inom landstingen i fortsättningen skall satsa alltmer på den öppna vården för att därigenom undvika att ytterligare bygga ut den dyra, slutna vården. Frågan är närmast huruvida vi ute i landstingsområdena följer dessa anvisningar. Gör vi det, så tror jag att vi har organ, som mycket väl kan leda oss rätt i detta hänseende. Dessa organ har vi ju redan instiftat.

SPRI är inget parlamentariskt sammansatt organ, herr Oscar Carlsson. När jag lyssnade till herr Carlsson fick jag närmast det intrycket att han var talesman för motionärerna och reservanterna. Det finns oändligt många anvisningar i dagens Sverige om åtgärder av olika slag, som sjukvårdshuvudmännen skall klara av. Men vem är det som skall betala allt detta? Jo, sjukvårdshuvudmännen, dvs. landstingen. Varför kan inte herr Oscar Carlsson, som under en följd av år verkat som en god och trogen landstingsman, instämma i motionsyrkandet och vi få ett stöd på landstingssidan, så att vi i någon mån kan hålla igen på den ökande landstingsskatten? Jag tycker att herr Carlsson skulle kunna göra oss den tjänsten. Jag väntar mig nu att han instämmer i detta mitt korta genmäle.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet och chefen för finansdepartementet för svaret på denna fråga. Anledningen till frågan är just det som statsrådet nämnt om hur betydelsefull den är. Man vet ju att marknadsfaktorer påverkar lönebildningen och att arbetsmarknadsorganisationerna har en viss uppfattning om vad som är lönebildan de, men man kan fråga sig om det finns någon objektiv bedömningsgrund för vilka faktorer lönebildningen grundar sig på. Den senaste tidens debatt har visat att det är ett mera allmänt tyckande i denna fråga. Visserligen är arbetsgivaroch arbetstagarparterna i vissa fall överens om gemensamma värderingar, t.ex. ansvar, självständighet, psykiska påfrestningar, men i flertalet fall råder det olika uppfattningar om värderingarna. När man nu i statsförvaltningen håller på att införa en befattningsnomenklatur, söker man fastställa vad den enskilde tjänstemannen gör och med stöd av den nuvarande lönestatistiken ge honom en lön som enbart är en avspegling av den lön man av hävd och enligt marknadsfaktorer haft på en sådan befattningstyp. Detta medverkar till att konservera en hävdvunnen lönesättning. Inom vissa organisationer pågår ett forskningsarbete i analytisk arbetsvärdering. Bättre kännedom om de grundläggande elementen i vad som är lönebildande tycker jag skulle vara ett ypperligt hjälpmedel för att få en mera vetenskaplig uppfattning om vad som verkligen är betydelsefullt när den enskilda människans arbetsinsats skall värderas. Mot den bakgrunden är det angeläget med ytterligare forskning på detta område. Jag tycker att institutet för arbetsmarknadsforskning bör erhålla större möjligheter att dels i egen regi utföra forskningsuppgifter, dels i samarbete med andra institutioner och med universitet vara den sammanhållande länken i forskningsarbetet på lönebildningens område.

Herr talman! Herr Nyman har frågat mig, vilka åtgärder jag ämnar vidta för att inom den obligatoriska skolan och förskolan motverka de ökande barntrafikolyckorna. Trafikundervisningen utgör — enligt de riktlinjer som skolöverstyrelsen utfärdat — en integrerande del av undervisningen i bl.a. svenska, hembygdskunskap och gymnastik. En rad åtgärder har också vidtagits för att informera och fortbilda skolledare och lärare om såväl trafikundervisningen som skolpolisverksamheten. Jag vill vidare nämna att det inom skolöverstyrelsen pågår en översyn av trafikutbildningen vid lärarhögskolorna. Skolöverstyrelsen har en särskild arbetsgrupp för dessa frågor, vari ingår även representanter från trafiksäkerhetsverket, rikspolisstyrelsen, Sveriges Radio och NTF. Minst lika viktigt som en förbättrad trafikundervisning är att åstadkomma att skolområdena blir trafiksäkra liksom att eliminera de många olyckorna i samband med skolskjutsarna. Dessa problem är föremål för utredning. Vad gäller trafikproblem för barn i förskoleåldrarna bedrivs forskning vid lärarhögskolan i Stockholm. Vidare uppmärksammar kommittén för barns utemiljö frågan om trafiksäkerheten vid lekplatserna. Det pågår således ett intensivt arbete inom skolområdet för att nedbringa antalet trafikolyckor.

Herr talman! Denna fråga spänner i hög grad över min nuvarande verksamhet såväl som min föregående verk I samband med högertrafikens införande byggdes kontaktlärarorganisationen upp. En lärare vid varje skola hade det som extrauppdrag. Det var också en riktig satsning under ett intensivt övergångsskede. Men när vi sedan skulle bygga upp en mer permanent organisation fann vi det lämpligare med ett antal konsulenter — fyra stycken på skolöverstyrelsen — som hade denna verksamhet som sin enda uppgift. Vid skolorna utnyttjades vidare hela lärarpersonalen för trafikundervisning integrerad i skilda ämnen. Det är väl ingen som påstår att inte den organisationen fungerar. Både herr Nyman och jag är överens om att det utförs ett intensivt arbete inom skolöverstyrelsen på detta område. Det är inte bara fråga om undervisning i skolan, utan också i hög grad om den miljö i vilken barnen dagligen lever, det sätt på vilket de tar sig till och från skolan osv. Jag tillsatte häromåret en utredning om lekplatsernas utformning och över huvud taget om trafiksäkrare stadsbyggande. Professor Lindström har bland annat i sina utredningar visat att i bostadsområden som är utformade så att de tillgodoser trafiksäkerhetskrav är antalet barntrafikolyckor sju gånger färre än i områden som är planerade enligt äldre modell. Detta gäller såväl i Göteborg som i Los Angeles. Skall vi kunna nedbringa barntrafikolyckorna måste vi naturligtvis dessutom meddela barnen kunskaper i trafikfrågor. På det området har en kraftig intensifiering skett under senare år. Vidare måste vi utforma miljön så att vi inte ställer orimliga krav på barnen.

Herr talman! Den högre utbildningen har stått i centrum för vårriksdagens reformarbete inom utbildningssektorn. Vi har tidigare godtagit det mycket omdiskuterade PUKAS-förslaget angående grundutbildning vid universiteten. I dag gäller det den kvalificerade akademiska utbildningen, som främst avser forskarutbildningen. Förslaget har inte tilldragit sig tillnärmelsevis lika stort intresse i den allmänna debatten som PUKAS, men trots det kommer dagens beslut att ha en avgörande betydelse för samhällets utveckling inom varje sektor. Tillgång på skickliga forskare är en av grundförutsättningarna för att vi skall lyckas utveckla framtidens samhälle till något som är bättre än dagens. Motsvarar då förslaget de högt ställda fordringarna? Svaret måste bli nej. Alla är överens om att det beslut vi skall fatta om en stund endast är ett första steg mot en förbättrad forskarutbildning. Steget är i fråga om den principiella delen av hygglig längd, men i fråga om resurstilldelningen är det knappast mer än en fot-för-fot-marsch mot en förbättring. Den kvalificerade universitetsutbildningen i Sverige avviker i sin nuvarande utformning från det internationella mönstret. I det föreliggande förslaget, som bygger på 1963 års forskarutredningsbetänkande från 1966, sker ett när mande till andra västländers universitetsutbildning. Nuvarande licentiatexamen och doktorsgrad förs samman till en examen, doktorsexamen. Normalstudietiden för att avlägga denna skall vara fyra år efter grundexamen. Motsvarigheten i det nu gällande systemet är närmast licentiatexamen. I utbildningen skall ingå ett kvalificerat examensarbete men mindre omfångsrikt än de nuvarande doktorsavhandlingarna. Enligt propositionen bör doktorsavhandlingen ses »endast som ett etappmål och inte som ett livsverk. Individens väsentligaste vetenskapliga insatser bör normalt kunna väntas komma efter utbildningsperioden och inte som ett led i utbildningen». Vi har från folkpartiets sida accepterat principen om en fyraårig normalstudietid, men vi tycker att propositionens och utskottsmajoritetens förslag låser studietiden alltför dogmatiskt till de fyra åren. Längre tid än fyra år bör enligt propositionen inte accepteras annat än i undantagsfall. Det skall enligt utskottsmajoriteten uppfattas som en precisering med betydelsen att längre tidsöverdrag bör bli mycket ovanliga. Oppositionen har i en gemensam reservation med beteckningen 1 hävdat att det blir nödvändigt med en mer generös bedömning av fyraårsregeln. Olika skäl kan motivera en större flexibilitet i systemet, vilket också påpekats från många olika håll. Svårigheten att på planeringsstadiet mer exakt ange tidsåtgången för en forskningsuppgift, beroende av exempelvis ämnets karaktär, borde vara påtaglig för envar. Speciellt nödvändigt torde det vara med en större flexibilitet under introduktionen av det nya systemet, i all synnerhet som de nu föreslagna personella och materiella resurserna av alla bedöms som otillräckliga för reformens fullföljande. Vi har i reservationen hävdat att med en hård bundenhet till tidsregeln riskerar man både en försämring av den forskning som doktoranderna bedriver och en minskning av den totala forskningsvolymen. Vi har i konsekvens med detta resonemang menat att samma flexibilitet måste gälla för innehavare av assistentoch amanuenstjänster. Enligt propositionen medges en förlängning av deras studietid med ett år som kompensation för de arbetsinsatser de utför på sin institution. För denna kategori studerande, och kanske speciellt för den, blir påfrestningarna under uppbyggnadsskedet stora, och därför blir deras egna studieinsatser trängda. Vederbörande myndighet skall, som förordas i reservation 2, då kunna medge dispens relativt generöst från den angivna normalstudietiden på fem år. Den effektivering och förkortning av studietiden fram till doktorsexamen som föreslås kräver enligt forskarutredningen att en genomtänkt, systematiskt planerad utbildningsgång med ökad undervisning och handledning lägges upp för i princip varje enskild doktorand. Utredningen beräknar att varje handledare skall handleda fem å sex doktorander.

Forskarutredningen förordade en förstärkning på handledarsidan med 20— 30 miljoner kronor. I propositionen föreslås en uppräkning med endast ett fåtal miljoner, omkring fem miljoner. Självklart är det omöjligt att ens komma i närheten av utredningsförslaget om fem å sex doktorander per handledare med de nu föreslagna resurserna. I stället blir medeltalet betydligt högre, omkring 20, och vid vissa institutioner kommer antalet doktorander per handledare att bli ända upp till omkring 50. Herr talman! Låt mig säga att jag finner det anmärkningsvärt att regeringen varit så återhållsam med resursförstärkningen på handledarsidan, när den samtidigt uttalat att det är själva förutsättningen för reformen. Nu finns det en del sätt att förbättra läget något. Det mest radikala är naturligtvis att spärra ut doktorander. Man säger också klart ut i propositionen att en begränsning av antalet studerande i vissa fall kan bli ofrånkomlig. Vi har i dag cirka 7000 licentiander och doktorander. Det torde bli svårt att minska det antalet i ett skede då behovet av folk med högt kvalificerad utbildning ökar och då antalet med akademisk grundexamen likaledes ökar. Under det senaste årtiondet har antalet studerande vid universitet och högskolor tredubblats. Vad det kan bli fråga om är endast en uppbromsning av den fortsatta ökningen av antalet doktorander genom utspärrning. En annan väg som nämns i såväl utredning som proposition är ett ökat samarbete med institutioner och forskare utanför den reguljära universitetsorganisationen. Inom exempelvis industrin finns en potentiell handledarkader som kan bli oerhört värdefull för forskarutbildningen. Men dessa och andra åtgärder till trots har vi inom oppositionspartierna sagt oss att en större satsning på resurserna är nödvändig redan från början, om man skall nå den effektivering och förkortning av studietiden fram till doktorsexamen som är målsättningen för reformen. Vi har därför i reservation 5 föreslagit en uppräkning av anslaget med ytterligare 2,1 miljoner kronor. Men även detta belopp räcker endast till en första etapp, och en fortsatt förstärkning blir nödvändig under de kommande budgetåren. En noggrann analys av behoven är nödvändig för att resursförstärk ningen skall bli utnyttjad på effektivast möjliga sätt. Med hänvisning bl.a. till arbetsmarknadens behov föreslog forskarutredningen en frivillig mellanexamen efter två års studier. Remissinstanserna har i stort sett tillstyrkt förslaget, men departementschefen anser sig inte nu kunna förorda mellanexamen utan menar att behovet av denna examen närmare bör undersökas. En av svagheterna med propositionen är att den så ensidigt tar sikte på forskarutbildningen. Otvivelaktigt finns det ett stort behov av personal med en mer kvalificerad akademisk utbildning utöver grundexamen men utan att fördenskull vara inriktad på forskningsuppgifter. Behov av sådana akademiker föreligger säkert inom näringslivet och för många serviceoch vårdfunktioner. Beslut om en mellanexamen kommer därför mycket snart att visa sig behövas. Vi har från folkpartiets sida motionsvägen förordat — i likhet med som jag nyss nämnde flertalet remissinstanser — att mellanexamen ytterligare utredes och införes i det nu föreslagna utbildningssystemet.

Jag har redan nämnt att en viss utspärrning blir nödvändig. Alla som önskar få doktorandstipendium kommer på grund av de knappa resurserna inte att kunna få det. Då uppstår den intrikata frågan om hur urvalet skall gå till. Det är förvånande hur lätt departementschefen glider förbi detta problem. I propositionen konstateras bara lakoniskt »att berörd institution får ansvara för urvalet bland de sökande». Det sägs vidare: »Hur urvalsförfarandet skall närmare utformas bör prövas mot bakgrund av bl.a. resultaten av pågående försöksverksamhet med nya former av samverkan mellan lärare och studerande inom ramen för den s.k. universitetsdemokratin.» Universitetskanslersämbetet får så i uppdrag att meddela bestämmelser. Många frågar sig vilka kriterier för urvalet som föresvävat det ansvariga statsrådet vid utformningen av dessa rader. Om inte förlåten lyfts undan vid dagens debatt får vi fortsätta att undra ytterligare en tid. Det nya systemet föreslås träda i kraft den 1 juli i år. Det har accepterats av ett enigt utskott.

Under dessa omständigheter blir naturligtvis Öövergångsperioden besvärlig. Det gäller inte minst de nuvarande licentianderna och doktoranderna som just börjat sina studier enligt det nu gällande systemet. Skall de gå över till det nya systemet eller inte? Hur kommer studiefinansieringen att ordnas för dem? Hinner de, om de fortsätter enligt det nu gällande systemet, bli färdiga inom den tidrymd som medges dvs. till och med läsåret 1970 74 för doktorander? Och vad händer om så inte är fallet? Man bör vid bedömningen av dessa tidsmarginaler ha klart för sig att den genomsnittliga studietiden fram till licentiatexamen på senare tid varit fyra år. Vi har i vår motion påpekat att de här gruppernas studiesituation måste bevakas och att övergångsbestämmelser bör utfärdas som gör övergången så mjuk som möjligt. Detta har också understrukits av utskottet. forskarutredningens förslag är avsnittet om forskarkarriären. Remissinstanserna har varit övervägande kritiska. Departementschefen har inte heller accepterat förslaget utan föreslår endast jämkningar i det nuvarande systemet. Problemet med balansgången mellan behovet av växling av befattningshavare och en acceptabel trygghet för de anställda kvarstår således i stort sett olöst. Utskottet har enats om att allteftersom erfarenhet vinnes av det nya systemet forskarkarriären tas upp till nya överväganden. Jag förutsätter att den översynen kommer i gång så snabbt som möjligt. Vi har således enats i den här huvudfrågan, men det finns anledning att fästa uppmärksamheten på några detaljspörsmål. Först titelfrågan biträdande professor. Ingen av oss i utskottet tycker att den nya beteckningen är välfunnen för dem som nu har titeln laborator, observator, preceptor eller prosektor. Ordet biträdande leder tanken till en annan funktion än den som de här befattningshavarna har. De är inte biträdande utan tjänstemän med ett självständigt kompetensområde. Vi har i utskottet accepterat att titeln kommer till användning nu, men titelfrågan bör tas upp till förnyad prövning samtidigt som forskarkarriären ses över. Personligen tycker jag att man kan låta ordet biträdande utgå och inrätta professorstjänster på olika lönenivåer. Den lösningen förekommer i en rad andra statliga lönesammanhang och borde kunna vara tilllämplig även här. I utskottets paketlösning om en förnyad prövning av forskarkarriären ingår också ett motionsyrkande från vårt håll om att principen med inrättande av särskilda forskarprofessurer kommer till utnyttjande i ökad utsträckning. Det har omvittnats från många håll att mycket högt kvalificerade forskare blir så hårt bundna av de organisatoriska och administrativa arbetsuppgifterna som åläggs en professor att forskningen kommer alldeles för mycket på undantag. Helt nyligen har en undersökning, utförd av professor Erik Dahl, presenterats som visar att genomsnittsprofessorn kan ägna endast 19 procent av sin arbetstid åt huvuduppgiften forskning. Den andra huvuduppgiften, undervisningen, får 40 procent, och ungeför lika mycket tid går åt för administration och liknande. Undersökningen visar också att professorernas forskningsarbete i stor utsträckning förlägges till deras fritid. Vi tror således att inrättande av forskningsprofessurer är en princip, som kan medföra ett bättre utnyttjande av den forskningspotential vi har till vårt förfogande och att den därför bör användas i större utsträckning. Herr talman! Numera är det modernt att ropa efter forskning i nästan alla sammanhang — i tid och otid. Man kan våga påståendet att det råder en viss övertro på forskningen. Men även om så kan vara fallet ibland är det ändå obestridligt att nya forskningsrön har ungefär samma verkan som den fallande stenen på vattenytan. Effekterna av den tillförda kunskapen sprider sig som ringarna på vattnet. Ibland tillförs debatten närliggande forskningsrön med motstridigt innehåll, och då uppstår brytningar såsom svallvågor i kollisionskurs. Effekten kan ibland vara utjämnande och resultatet blir stiltje, men lika ofta förstärker vågorna varandra, och då uppstår bränningar med stor kraft. Forskningens helhetseffekt är obestridligen ändå den att ökad kunskapsmängd och större insikter möjliggör framflyttning av positionerna på alla områden. Det är därför av stor betydelse att vår utbildning av forskare förbättras. Det nu föreliggande förslaget förefaller vara riktigt i huvudprinciperna. Synd bara att regeringen endast orkat med att vid det här tillfället göra det till en skalreform som kräver att ett materiellt innehåll i form av betydligt större resurser tillföres universiteten och högskolorna under de närmaste budgetåren.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

Herr talman! Avsikten var från början att den här propositionen skulle behandlas i kamrarna nästa onsdag, men det visade sig bli ett problem, eftersom det ansvariga statsrådet då skulle befinna sig i Paris och där hålla ett enligt egen bedömning viktigt anförande. Detta har inneburit betydande svårigheter för andra avdelningen att få fram utskottsutlåtandet i tid. Och det har inneburit alldeles speciella svårigheter för reservanterna att hinna med att utforma sina reservationer nästan »på nolltid» för att tillmötesgå det ansvariga statsrådet. Vad jag nu sagt får inte uppfattas som underskattning eller ringaktning av statsrådet Moberg, som nu befinner sig här i kammaren. Jag är nämligen övertygad om att han är minst lika väl insatt i dessa saker, men det innebär en ytterst anmärkningsvärd hantering av ärendet från det statsråd som undertecknat propositionen att icke åstadkomma den lilla planeringen att han har möjlighet att befinna sig i denna kammare när ärendet handlägges. Jag vill, herr talman, säga detta och få det antecknat till protokollet. Statsrådet Palme är ju det ansvariga statsrådet för forskningsfrågor, enligt vad man har sagt från regeringens sida.

I båda fallen har man kunnat konstatera att möjligheterna att vinna gehör hos finansministern för medel till forskning tycks vara ytterligt begränsade. Det är med mycket stort bekla gande man noterar att ingen av herrarna Wickman och Palme lyckats övertyga regeringen om nödvändigheten av konkret satsning på forskningen. Problemen med utbildningsreformerna från grundskolan och uppåt tycker jag kan karakteriseras så att luften har blivit tunnare efter hand som vi vandrat uppåt i utbildningsnivåerna. När vi nu har nått upp till den högsta nivån — forskarutbildningen — förefaller syrebristen ha blivit ganska besvärande. Det materiella innehållet är, som jag sade förut, utomordentligt klent. Redan i början på 1960-talet kunde man konstatera att en förändring måste ske såväl beträffande utbildningstidens längd som beträffande de faktiska insatser vi behövde göra på forskarutbildningens område. Dåvarande statsrådet Edenman tillsatte år 1963 en forskarutredning. En av dess huvuduppgifter var att se över frågan om utbildningstidens längd och att undersöka vilka resurser som erfordrades i samband härmed. En annan huvuduppgift var att lösa forskarkarriärens problem. Utredningen tog relativt god tid på sig och blev inte färdig förrän i slutet av år 1966. Man kan konstatera att under den perioden antalet studerande på högstadienivån har ökat med ungefär 150 procent; givetvis är ökningsprocenten litet olika inom de olika ämnesområdena. Antalet avlagda licentiatoch doktorsexamina har ökat med 80 å 90 procent. Det är alltså en utomordentligt kraftig expansion som har skett. Också efter den tid då denna statistik avslutades — någon gång under år 1967 — har en fortsatt utveckling ägt rum på detta område. Det är alltså klart dokumenterat att en reform är erforderlig. Det är i och för sig inte någon sensation att vi i utskottet har enats om en riktlinje för forskarutbildningen på ungefär fyra år. Redan i direktiven för forskarutredningen angavs en sådan riktlinje, och den torde ha i stort sett accepterats av den vetenskapliga världen med hänsyn till de erfarenheter vi har från främmande länder.

Kan vi alltså vara överens om att en forskarutbildning byggd på en grundnivå av fyra år är ett lämpligt och rimligt mått så skiljer vi oss beträffande tillämpningen. Det råder, tycker jag, nästan en principiell skillnad mellan regeringens sätt att handla i dessa sammanhang och vår syn på frågan. Det gäller i lika hög grad lågstadieundervisningen på den akademiska nivån, beträffande vilken i princip fastslagits att utbildningen skall ta tre år. Lika tokigt kan man väl säga att det är vad gäller forskarutbildningen, måhända ännu tokigare, när man beträffande denna nivå anger att utbildningen skall ta fyra år. Detta tyder på en såvitt jag kan se bristande förståelse för forskarnas synpunkter och en antingen bristande vilja eller bristande förmåga att inse forskningens komplexitet. Att praktiskt taget alla forskare och forskningsinstitutioner har uttalat sig mot en sådan stark fixering har tydligen icke i någon nämnvärd grad påverkat utbildningsdepartementets ställningstagande. Jag finner det rätt anmärkningsvärt att man har handlat på detta sätt. Jag kan mycket väl förstå att man vill genomföra en stor och betydelsefull reform — och det innebär i realiteten denna proposition, även om det inte pratas lika mycket om den som om UKAS, MJUKAS och PUKAS. Detta är otvivelaktigt en av de viktigaste reformerna, därför att — det tror jag även statsråden är överens om — grunden för hela utbildningsväsendet på alla nivåer är en vettigt upplagd forskarutbildning och en tillräckligt omfattande forskning. Vi kan alltså inte finna det möjligt att fastställa en fixerad tid för alla ämnen, för alla fakulteter. Av det skälet har vi antecknat en reservation och jag tror, herr talman, att det i praktiken skall visa sig att reservanterna kommer att få rätt. Om en forskare med säkerhet vet att han måste vara klar inom fyra år från det han startar, så kommer forskningens omfång och även kvalitet att sjunka avsevärt. Man måste skaffa sig en så betydande säkerhetsmarginal att värdet av de avhandlingar som kommer att produceras blir utomordentligt ringa. Statsrådet har med full rätt i propositionen talat om det mycket värdefulla forskningsarbete som bedrivs för närvarande vid våra universitet, om alla högt uppskattade och internationellt erkända arbeten. Vi reducerar dem nu medvetet upp till den nya doktorsexamensnivån, men förutsätter givetvis att forskningen kommer att fortsätta. Då är jag inne på den totala forskningsvolymens problem. Den frågan har propositionen över huvud taget inte berört, medan däremot ytterligt tunga och ansvariga remissinstanser mycket klart sagt ifrån att även om forskningsutredningens totala förslag genomförs kommer det att innebära en krympning av den totala forskningsvolymen. Jag tror att exempelvis konjunkturinstitutets analys i det här sammanhanget är ganska typisk för ett stort antal tungt vägande remissinstansers uppfattning; och detta kan man givetvis inte bortse från. Forskningsvolymen är ju en funktion av det totala antalet forskare som finns, och de begränsningar som nu föreslås i propositionen innebär ofrånkomligt en krympning av volymen. Tekniska forskningsrådet gjorde för ett antal år sedan på uppdrag av långtidsutredningen en framåtsiktande bedömning av forskningsvolymen — den tänkbara erforderliga forskningsvolymen här i landet. Man konstaterade då att om man inte endast följde bruttonationalproduktens utveckling och höll en oförändrad procentandel av denna i forskningen utan också försökte närma sig den internationella nivån, så skulle det innebära en betydande ökning av antalet personer som ägnade sig åt forskning. Forskarutbildningen är nyckeln till forskningen. Utan en tillräckligt omfattande forskarutbildning får vi heller inte någon tillräckligt omfattande forskningsvolym. Jag är angelägen att stryka under det därför att detta faktum kanske är det mest negativa och det mest allvarliga i samband med den här propositionen. Det är alltså inte principerna i och för sig som vi behöver slåss så mycket om, utan sättet att genomföra reformen. I konsekvens med de begränsade resurser som ställs till förfogande har departementschefen också — och det är en väsentlig nyhet — infört spärrar. Det är inte bara spärrar som kan bero på brist i antalet handledare utan det är faktiskt också behovsspärrar. Vi har inte reagerat mot detta utan accepterat en viss spärr. Jag tycker att man har skäl att stryka under att det kan vara nödvändigt med behovsspärrar, nämligen där forskarutbildningen tenderar att så svälla ut över sina bräddar att det inte synes bli möjligt att sysselsätta dessa människor inom de adekvata arbetsområdena när de är färdiga med sin utbildning. Genom att utskottet på den punkten har varit totalt enigt har kanske detta i och för sig ytterst betydelsefulla ställningstagande kommit bort i den offentliga debatten. Jag skall återkomma till resursfrågan sedan, men jag vill först gå in på den andra stora fråga som forskarutredningen hade att utreda, nämligen forskarkarriären och otryggheten för forskarna. Denna fråga är mycket komplicerad och utomordentligt svår att lösa. Forskarutredningen gjorde ett försök. Den som kanske inte fram till den mest lyckade lösningen och det visade sig också att dess förslag i stort sett kritiserades sönder av remissinstanserna. Detta har departementschefen tagit hänsyn till och därför inte lagt fram något förslag i enlighet med forskarutredningens riktlinjer. Men, vad värre är, han har inte lagt fram något förslag alls! Han har gjort små justeringar av det nuvarande, ytterst otillfredsställande systemet och sedan låtit det hela vara därmed, trots att enligt direktiven till 1963 års forskarutredning analys av och förslag om forskarkarriären var en av de viktigaste frågor man hade att handlägga. Nu har avdelningen enhälligt funnit att man inte bara kan nonchalera detta problem utan önskat ge en mening till känna för Kungl. Maj:t. Jag vill endast understryka vad herr Wirtén sade, nämligen att det är angeläget att dessa frågor snarast ses över. Inom problemkomplexet ryms en rad frågor, som tagits upp till diskussion i olika motioner, bl.a. från vår sida när vi tagit upp problemet med professorernas arbetsfördelning och arbetsbörda. Den är inte rimligt avvägd längre med tanke på hur tjänsterna varit inrättade från början. Personligen vill jag ge uttryck för den tanken att det kan finnas skäl att även ur andra synpunkter göra en översyn av professorsinstitutionen för att se om den är ändamålsenlig i dagens moderna utbildningsoch forskningssamhälle. Det kan tänkas att konstruktionen av dessa tjänster inte uppfyller dagens krav. Hela problemkomplexet ryms dock inom det område där utskottet önskat ge sin mening till känna för Kungl. Maj:t. Det finns således skäl att förmoda att denna fråga kommer att övervägas ganska raskt. Jag vill sedan gå över till resurserna. Därvidlag har fogats en reservation vid utskottsutlåtandet, vilken dels anvisar ytterligare medel, dels begär en fortsatt analys. När vi anslutit oss till förslaget om en konkret ökning av medlen till forskarutbildningen är det inte att bedöma som att vi anser att så här mycket mer behövs för att klara denna reform. Vi har närmast gjort det för att visa att vi omgående vill vara med om att anvisa något mer än man hittills gjort. Det viktigaste i detta sammanhang är att vi nu får en analys genomförd institutionsvis så att vi kan bedöma vilka ytterligare forskarhandledningsoch utbildningsresurser som är erforderliga för att i varje fall behålla forskningsvolymen vid dess nuvarande nivå. Därefter får vi givetvis bedöma i vilken omfattning vi har ekonomiska möjligheter att hålla denna nivå. Forskarutredningen hade räknat fram vad dess totala förslag skulle kosta att genomföra — det blev någonting i storleksordningen drygt 60 miljoner kronor. Detta förslag är självfallet inte helt jämförbart med det som lagts fram i propositionen, eftersom man där gått in för ett något annorlunda utformat system. Beloppet antyder dock problemets storleksordning ekonomiskt sett. Men då är att märka att forskarutredningen hade förutsett en oförändrad tillströmning till forskarkarriären, och det är kanske en något osannolik bedömning. Alla skäl talar för att det skall bli en fortsatt ökad tillströmning och därmed självfallet också krav på ännu mera medel. Denna utveckling får ställas mot det fåtal miljoner som departementschefen har lyckats utverka. Det är mycket egendomligt när man säger att detta skall ske etappvis. Jag har hela tiden frågat mig vad som avses med etappvis. Menas därmed att i början var femte forskare skall få stöd och att efter hand som resurserna växer var fjärde, sedan var tredje och varannan kan få hjälp? Eller skall var och en som kommer in i forskarkarriären ha full tilldelning av utbildning och handledning, varigenom =<:spärrarna drabbar alldeles osedvanligt hårt? Det skulle betyda att vi kanske i realiteten inte kunde ta emot särskilt många. Eller är det meningen att man skall ta ifrån forskarhandledarna strängt taget all den egenforskning som de nu ägnar sig åt och att de efter hand som vi tillför ytterligare resurser kan börja ägna mera tid åt forskning och litet mindre åt handledning? Vad innebär egentligen en etappreform? Det blir ju ingen förändring av utbildningstidens längd. Den är redan från början satt till fyra år, och den ordningen skall genomföras nu från den 1 juli. De äldre studerande — det rör sig om 7 000 personer, har man sagt — utgör ett problem för sig. Utskottet har varit helt medvetet om de betydande övergångssvårigheter som måste uppstå för dessa 7000 licentiander och doktorander. I vilket sammanhang skall de gå över till ett nytt system? Om de skall fortsätta enligt det gamla systemet, på vad sätt kan de få fortsatt stöd och hjälp? Andemeningen i propositionen förefaller vara att stödet i första hand skall ges till de nya. Men det betyder ju, herr talman, att hela den grupp som nu studerar nästan blir lämnad åt sitt öde. Någon förstärkning eller förbättring för den gruppens del skulle det i realiteten inte bli. Enligt tidningsuppgifter har statsrådet Palme häromdagen meddelat SFS att man skulle ha en mjukare övergång från det gamla till det nya systemet än vad universiteten tidigare hade uppfattat att det skulle vara. Vi har den lilla misstanken att den förändring som gjorts av statsrådet Palme sammanhänger med den skrivning utskottet presterat i detta sammanhang. Det är alltså det tillägg utskottet enhälligt gjort som har resulterat i denna ändring. I så fall är jag glad att det har blivit något större uppmjukning av övergången än som var tänkt ursprungligen i propositionen. Statsrådet säger att det kan finnas behov av en mellanexamen av ungefär den typ som forskarutredningen hade föreslagit. Han är emellertid inte beredd att nu ta ställning till denna fråga. Han tänker sig också att det kan finnas alternativa vägar, nämligen att man läser vissa kurser utöver grund examen, vilket man får intyg på. Detta kan väl ha lika stort saluvärde på marknaden som en mellanexamen. Jag är något förvånad över detta ställningstagande. Behovet av en fördjupad utbildning utöver den akademiska grundexamen är såvitt jag kan begripa ytterligt väl dokumenterat i remissyttrandena, Vi har av detta och flera andra skäl förordat en obligatorisk mellanexamen. Om man undantar den medicinska och veterinärmedicinska utbildningen finner vi ett behov för en sådan mellanexamen. Vidare skulle en sådan vara utomordentligt bra som ett etappmål, en gallringsstation. En person skulle kunna stiga av på denna station utan att behöva stämplas som mindre väl lämpad för direkt forskningsarbete av den art som kommer att fordras för den nya doktorsexamen. I första hand tänker jag dock på de arbetsmarknadsmässiga synpunkterna. Där är det inget bra alternativ att skaffa sig ytterligare några kurser vid sidan av grundexamen. Det primära är att få en grundläggande forskningsteknisk metodisk utbildning, som förslagsvis en sådan här mellanexamen, som vi har velat kalla för licentiatexamen, skulle innebära. Jag tror att detta för svenskt näringsliv skulle vara en verkligt stor tillgång. Näringslivet har klart dokumenterat sin rädsla, jag skulle nästan vilja säga sin motvilja mot att anställa vetenskapligt utbildad personal. Man har sagt att de skaffat sig sådana vanor att det är svårt att foga in dem i de arbetsmetoder näringslivet har. Det har gjorts en rad enkäter i denna fråga, och de har varit rätt entydiga. Däremot har näringslivet varit intresserat av att få människor med en forskningsteknisk utbildning. De skulle verkligen kunna bidra till det fortsatta utvecklingsarbetet inom näringslivet. Nu talar jag, herr statsråd, inte bara om teknikerna. Om man skall tala om svaga sidor i svenskt näringsliv gäl ler det bland annat marknadsföringssidan. Sverige har alltid haft ett rykte att tekniskt vara bland de främsta nationerna. Vi har en utomordentligt stark teknisk grund att bygga på, och den lever vi högt på. Vår marknadsföringssida däremot är svag, och den kanske blir än viktigare i den framtida internationella konkurrensen och i det framtida samarbetet. Det är alltså inte bara på den tekniska sidan utan även på en rad andra områden som en fördjupad utbildning skulle vara till stort gagn och kunna åstadkomma ännu bättre resultat för svenskt näringsliv. Remissinstanserna har ganska enhälligt uttalat sig i fråga om en mellanexamen. Vi har dock i reservationen inte velat gå så långt som att riksdagen nu skall besluta att införa en mellanexamen och göra den obligatorisk. Vi har inskränkt oss till att föreslå att riksdagen uttalar sig för en mellanexamen. Fortsatta överväganden bör göras, och då får man också överväga om examen skall vara obligatorisk eller inte. Avgörande skall då vara värdet att ha den som en avstigningsstation, där vederbörande kan stanna i sin utbildning med äran i behåll. Jag uttalar den förhoppningen att utbildningsdepartementet snabbt överväger frågan om införande av en sådan här mellanexamen. Till slut, herr talman, vill jag instämma i vad herr Wirtén sade beträffande titelfrågan. Utskottet har också enhälligt uttalat sig på den punkten. Titeln biträdande professor är inte bara otillfredsställande, utan också direkt missledande. Den farhåga man har hyst mot att låta samtliga få titeln professor — nämligen att det skulle medföra krav på lika löneplacering — tror jag är överdriven. Det blir nog inte svårt att komma överens med löntagarorganisationerna om att placera personer med professors namn i två olika lönegrader. Jag anser det nämligen värdefullt att det finns två olika nivåer. Vi bör inte införa tjänster som biträ dande professor, som skulle motsvara den amerikanska beteckningen <assistant professor, utan vi bör ha en tjänst motsvarande associate professor. En sådan befattningshavare kan såvitt jag förstår inte tituleras på annat sätt än med titeln professor.

Herr talman! Forskning utgör ju en av förutsättningarna för mänskligt framåtskridande. Det är därför klokt att vid fördelningen av tillgängliga resurser mellan skilda ändamål prioritera forskningen högt. Samtidigt är det av utomordentligt stor vikt att de som tänker ägna sig åt forskning får en gedigen utbildning. Annars kommer inte de resurser som anslås till forskning att bli så effektivt utnyttjade som man måste kräva. Det förslag till ny forskarutbildning som förelagts riksdagen får i stort sett anses vara godtagbart ur dessa synpunkter. Större vikt än hittills kommer att läggas vid vetenskaplig metodik och redovisning, om förslaget genomförs. Forskarens väsentliga insats bör göras efter avslutad utbildning, framhålles det i propositionen. I det avseendet kommer den framtida forskarutbildningen sålunda att mera överensstämma med övrig utbildning. Till detta bör dock observeras vad utskottet anför om forskarnas karriärvägar, där man konstaterar att anställning inom universitetsorganisationen eller ute i näringslivet bör vara normala företeelser. Universiteten blir väl mindre och mindre säte för forskningen, som nu mera än tidigare sker även på annat håll. Här uppstår svårigheter för en riktig, levande kontakt mellan läroanstalter och universitet å ena sidan och det arbetande näringslivet å den andra. Utskottet menar att möjlighet till växlingar i anställning mellan båda dessa områden bör finnas och anser att allteftersom erfarenheter vunnits fortsatta överväganden om forskarkarriären bör ske. Det måste också vara värdefullt att de innovationer som sker i det praktiska näringslivet på så sätt kan komma utbildning och fortsatt forskning till godo. Men frågan om trygghet i anställningen för befattningshavare bör beaktas. I en motion från vårt håll har vi tagit upp frågan om tjänstetitel, men jag skall inte särskilt uppehålla mig vid den frågan, eftersom både herr Wirtén och herr Wallmark har diskuterat den. Jag vill bara säga att jag inte riktigt förstår varför man här föreslår titeln biträdande professor. Vi har i vår motion föreslagit att alla befattningshavare i den aktuella tjänsten skall få professors namn. Vi finner också med tillfredsställelse att utskottet, även om det inte helt har kunnat biträda motionen, ändå säger att titeln biträdande professor inte är tillfredsställande. Utskottet avstyrker visserligen motionens yrkande men tilllägger att titelfrågan lämpligen kan tas upp vid de överväganden om forskarkarriären som utskottet uttalat sig för. Såsom här tidigare sagts vill jag sedan betona att utförandet i näringslivet av gjorda forskningsrön givetvis är mycket viktigt. Vi hoppas att den organisation som beslutades härom året på ett effektivt sätt skall fullgöra denna uppgift. I vår tid med dess snabba tekniska utveckling betyder det samtidigt mycket för resultatet att utbildningen av den arbetskraft som skall sköta nyheterna blir så god som möjligt. I princip kan det sägas att vi inom utskottet uppnått enighet om den nya forskarutbildningen. På några väsentliga punkter råder det dock meningsskiljaktigheter. Oppositionspartierna har enats i fyra gemensamma reservationer. Vi har dock inte kunnat ansluta oss till moderata samlingspartiets reservation om mellanexamen. Vi anser i motsats till moderata samlingspartiet att vi kan acceptera den gemensamma skrivning utskottet här kommit fram till, nämligen att det bör snarast övervägas hur en eventuell mellanexamen bör ordnas. Det anser vi vara ett lika starkt krav som att begära en särskild utredning. Behovet av en sådan prövning har ju genom detta uttalande av utskottet klart framhållits. Mellan regeringspartiet och oppositionen har dock större meningsskiljaktigheter yppats i andra frågor, t.ex. om hur lång tid det skall få ta att bli doktor. I propositionen fastslås att studietiden till doktorsexamen skall vara fyra år efter grundexamen. Endast undantagsvis finner departementschefen det motiverat med längre studietid. Utskottsmajoriteten får anses vara ändå strängare än departementschefen, när den framhåller att det skall vara mycket ovanligt att fyraårsgränsen överskrides. Varför denna skärpning i utskottsmajoritetens skrivning? Den frågan vill jag rikta till herr Mårtensson, som företräder utskottets majoritet här i kammaren. Det förefaller inte rimligt att föreskriva en så strikt tidsgräns. Som det nu är varierar den tid det tar att bli licentiat och doktor avsevärt. Med den föreslagna ordningen behöver det naturligtvis inte bli så stora variationer. Forskarstudierna avses huvudsakligen komma att bedrivas på heltid. En utbyggnad av handledningen förestår och kraven på avhandlingen blir mindre omfattande. Allt detta bör medverka till att studietiderna för den nya forskarutbildningen blir mer enhetliga. Ändå återstår det en del osäkra faktorer som gör det svårt att på förhand säga att det hela kan klaras av på en viss bestämd tid. Det rör sig ju om forskning, och det ligger i sakens natur att man inte kan veta allt på förhand. En forskare kan knappast förutsäga hur mycket arbete han måste lägga ned på ett projekt för att nå det uppsatta målet. Han kan stöta på saker och ting som han inte alls har räknat med. Å andra sidan kan moment som han räknat med att få lägga ned mycket arbete på måhända visa sig vara ganska lätt avklarade. även om man i forskarutbildningen kan moderera dessa faktorer kommer vi inte ifrån att det måste vara mycket svårt att i förväg fastställa studietiden. Vidare kan man inte helt bortse från forskarnas personliga läggning. Denna kan grundlägga vissa skillnader i studietidens längd. Även om den föreslagna förstärkningen av handledningen kan verka utjämnande i detta avseende kommer de forskningsstuderande att ägna sig åt självständigt arbete i sådan utsträckning att personliga faktorer kommer in i bilden. Reservanterna har inte haft något att invända mot att fyraårsregeln uppställes som ett generellt riktmärke, men de har menat att en mycket större flexibilitet skulle medges än som förutsättes i propositionen. Såsom framhålles i reservationen kan det finnas en alldeles särskild anledning härtill under en övergångstid innan erfarenhet vunnits av det nya systemet. Det finns därvid anledning peka på osäkerheten i bedömningen av hur stort antal doktorander man kan räkna med vid den resurstilldelning som nu förutsättes, på ovissheten om hur man ämne för ämne kommer att bedöma behovet av handledning och vilka resurser man kommer att ha för att tillgodose detta behov. För dem som innehar assistentoch amanuenstjänster föreslås i propositionen en femårig utbildningstid. Med hänvisning till det tidigare nämnda vill jag här bara understryka att även för dessa studerande bör större flexibilitet tilllåtas vad avser studietidens längd. I vissa fall kan två års förlängning behövas. Bl.a. har vissa organisationer, som uppvaktat utskottet, ansett detta. Som jag tidigare antytt är det tänkt att handledningen skall stärkas avsevärt i den nya forskarutbildningen. Det är naturligtvis nödvändigt för att man under den nedskurna studietiden skall få en god utbildning. Stora krav ställs sålunda i fråga om forskarresurser. Mot bakgrunden av det behov i detta avseende som blir följden av den reformerade forskarutbildningen får den förstärkning som föreslås i propositionen dock anses vara alltför blygsam. Hur stort behovet kommer att bli under åren framöver går dock inte att avgöra utan närmare utredningar.

För att utbildningen såväl för samhället som för den enskilde skall bli så ändamålsenlig och bra och resursutnyttjande som möjligt måste man i god tid och så långt det går sätta sig in i vilka behov som föreligger. Därefter måste man se till att de resurser som behövs verkligen ställs till förfogande. Forskningen har grundläggande betydelse för fortsatt framåtskridande, och den får inte eftersättas genom snål resurstilldelning. Enligt vår uppfattning bör riksdagen även för nästa budgetår bevilja större anslag än Kungl. Maj:t har föreslagit. I reservation 5 framhålles att vad som föreslås i anslagshänseende i propositionen i själva verket är — om man ser det i relation till det uppställda målet att införa en helt ny forskarutbildning och förbättra forskarkarriären — så litet att det finns risk för att reformen stannar på papperet.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
Herr talman! Under den gångna säsongen — jag medräknar då även höstriksdagen — har riksdagen haft att ta ställning till en rad genomgripande reformer på «utbildningens område. Grundskolans högstadium har reformerats, hela den gymnasiala utbildningen har stått under livlig debatt här i kammaren, och vi har reformerat grundutbildningen inom den största universitetssektorn, den filosofiska fakulteten. Det är konsekvent att vi nu fullföljer detta ganska intensiva reformerande med att sluta säsongen med forskarutbildningen.

Forskarutbildningen är för många den sista etappen på en lång utbildningsväg. Vårt traditionella system för att prestera doktorsavhandlingar har haft vissa nästan egendomliga drag.

Om det hade gällt mycket få personer kunde detta kanske gå för sig, Men i själva verket har det inte varit fråga om en utbildning som pågått till dagen för doktorsdisputationen, utan doktorsavhandlingen har ofta varit det viktigaste som dessa personer har gjort i sitt liv. Doktorsavhandlingen har inte betytt början till någonting, utan den har varit krönet på en lång och intensiv gärning. Man har väl blivit mer och mer ense om att vi inte kan fortsätta med detta system. Vi måste göra forskarutbildningen till en del av en utbildning för att dra nytta av nya metoder och nya kunskaper. Vad det gäller är att i den utbildningen lägga huvudvikten vid att träna förmågan i vetenskaplig metodik och redovisning. Kraven på doktorsavhandlingarna får reduceras så att de närmast får karaktären av kvalificerade examensarbeten. Avhandlingen skall vara ett etappmål och icke ett livsverk. Den tyngst vägande vetenskapliga produktionen bör komma efter denna examen. Det är utgångspunkten. Sedan vet vi att under senare år har antalet personer i forskarutbildningen ökat mycket kraftigt. Studietiden inom de olika ämnesområdena tenderar att bli allt längre, samtidigt som efterfrågan på människor med forskarutbildning har blivit allt större inom olika sektorer. Dessa tre faktorer ligger bakom det förslag som regeringen nu på grundval av 1963 års forskarutrednings betänkande lagt fram om en nedkortning av studietiderna och om en effektivare uppläggning av utbildningen. Förslaget, som glädjande nog i: sina huvuddrag enhälligt tillstyrkts av statsutskottet, innebär att nuvarande licentiatoch doktorsgrader förs samman till en vetenskaplig examen: doktorsexamen, Studierna för denna examen läggs upp så att den effektiva studietiden begränsas till fyra år efter grundexamen vid universitet eller högskola.

Propositionen innebär en förstärkning av organisationen med ett hundratal tjänster, Trots detta kan det naturligtvis när det gäller vissa ämnen uppstå påtaglig brist på handledningsresurser. I sådana fall kan en begränsning av antalet studerande bli ofrånkomlig, men det har icke här varit fråga om — det vill jag starkt understryka — att införa en spärr av doktorsutbildningen över hela linjen. Det blir en bedömning av den enskilda institutionen hur mycket effektiv handledning man mäktar ta på sig. Man bör naturligtvis inte tänja det hela så långt att de studerande som där finns missar handledningen. Dessutom bör vi ta hänsyn till att det inom en så rikt förgrenad verksamhet som vetenskaplig forskning finns många särfall som det inte går att pressa in i vanliga schemabundna studier för den stora mängden av studenter. Jag besökte i går en vetenskaplig institution och diskuterade dessa frågor beträffande ett humanistiskt ämne. Där fanns vissa människor för vilka forskningen kanske var en form av kvalificerad vuxenutbildning. Dessa människor hade lång erfarenhet av yrkeslivet och bedrev yrkesverksamhet men hade så att säga en vetenskaplig lidelse och fortsatte därför på sin fritid med olika — forskningsuppgifter = parallellt med sitt yrkesarbete och fick delta i seminariearbetet. Det kan inte vara ett primärt mål att möjliggöra för sådana människor att fortsätta sitt deltagande, men det är att önska att det finns en sådan öppenhet i organisationen att även de särpräglade människorna skall få tillfälle att fortsätta en forskningsverksamhet i kontakt med den stimulerande forskningsmiljön. Det har sagts att vi alltför hårt fixerar utbildningstiden till fyra år. I propositionen har jag uttalat att studietiden i undantagsfall bör kunna bli längre än fyra år. Med hänsyn till de krav på resurser som ställs i samband med forskarutbildningen måste en sådan utbildning omges med starka hinder mot generellt förlängda studietider. En förlängning av studietiden innebär ju -— som utskottsmajoriteten påpekat — en förlängning av tiden för utnyttjande av undervisning och handledning, vilket reducerar resurserna för övriga studerande när det gäller ämnet — det är ofrånkomligt. Om man alltför mycket börjar tala om flexibilitet och nödvändighet att tillåta längre utbildningstider och sådant, är man raskt framme vid ett läge då undantagen blir regel. Vi riskerar att komma i detta läge. Vi har alltför många erfarenheter av detta från andra undervisningsområden, där trycket alltid går i riktning mot en förlängning av studietiderna — något tryck åt motsatt håll kan däremot sällan upplevas. Flera av talarna i denna debatt har tagit upp frågan om mellanexamen och sagt att förslaget om en mellanexamen framförts av forskarutredningen. Det har, säger man, tillstyrkts av en lång rad remissinstanser. Det är naturligtvis riktigt, men det intressanta med dessa tillstyrkanden är att remissorganen ofta säger så här: Mellanexamen är nog bra. På vårt område behövs visserligen ingen mellanexamen, men andra har säkert behov av en sådan. Risken med en mellanexamen är att den förlänger studietiderna. Det uppstår risk för att den gamla licentiatexamen dyker upp igen i ny kapprock, och så kommer den gamla doktorsexamen. Man säger att det skall vara två års studier för licentiatexamen, men sedan blir det tre och så småningom fyra år. Doktorsavhandlingen kommer inte efter fyra år utan efter fem, efter sex, sju eller åtta år, och så är man tillbaka i det gamla. Ett sådant här etappmål, som det kallas, kan förlänga studietiden. Det finns ett slags motsättning i argumentationen här. Det behövs, har det sagts, ett etappmål för forskarutbildningen, så att man efter två år skall kunna sparka ut dem som inte bestod provet. Det är den ena argumentationen. Den andra är att det bör finnas en yrkesinriktad examen, knuten till klart arbetsmarknadsmässiga behov och avsedd för människor som inriktar sig från början på denna mellanexamen. Det föreligger en motsättning mellan dessa båda krav, och det är mycket svårt att utforma en examen som tillgodoser båda kraven. När herr Wallmark talade för denna mellanexamen, sade han att industrins behov av marknadsförare måste tillgodoses. Jag kan väl förstå att den svenska industrin behöver marknadsförare och försäljare av olika slag, men behovet av att konstruera en särskild licentiatexamen för marknadsförare förefaller mig inte så där obönhörligt påvisat. De kontakter jag har med näringslivet har snarare givit det intrycket att vad man där vill ha är en mycket påtaglig praktisk kunnighet. Visst behövs utbildat folk, men man vill ha utbildat folk som i ett ganska tidigt skede kommer ut på arbetsmarknaden. När dessa människor sedan väl är yrkesverksamma kan de få en fortbildning och en påbyggnad av olika specialiteter. Herr Wallmark har inte kunnat bevisa för mig att det behövs en »mark. lic.», marknadsföringslicentiatexamen. Vi har för den skull inte avvisat mellanexamen i och för sig, men den skall inrättas på områden där det finns ett påtagligt, klart visat behov. Det bästa exemplet på ett sådant behov har vi i fråga om psykologer. 1958 uttalades att den som skall bli »psykolog» och inte »biträdande psykolog» skall ha licentiatexamen. Det räcker inte med en fil. kand. För att få chefstjänster eller högre lönegradsplacerade tjänster vill psykologer därför bli licentiater. Många av dem har inte något speciellt intresse för vetenskapligt arbete och tänker sig inte alls att bli forskare på något sätt, men de skaffar sig licentiatexamen därför att den ger kompetens till högre befattningar och en bra träning för dem också får man väl förmoda. Man kan då konstruera en mellanexamen som är direkt inriktad på yrkesverksamhet. I utbildningen ingår en metodisk träning, som dock inte går ut på utbildning av forskare i psykologi utan syftar till att de studerande skall bli praktiskt arbetande psykologer — på arbetsmarknaden, inom <skolan, bland förskolebarnen osv. — med en viss vetenskaplig insikt. Där finns ett behörighetskrav. Men annars, när man inte har klart dokumenterade behov på grund av gällande behörighetsregler, bör man vara litet försiktig med sådant som en mellanexamen. Vi skall akta oss för att hela tiden pressa upp de formella kompetenskraven, att förlänga utbildningstiderna onödigtvis, eftersom det är i det praktiska livet som vi alla skall verka på ett eller annat sätt. Om man skall ha förlängda utbildningstider är det bättre att lägga in den utbildningen i nära kontakt med yrkeslivet och under den yrkesverksamma perioden hellre än genom att förlänga ungdomsutbildningen. Det är däremot självfallet en helt annan sak när det gäller dem som skall bli forskare och som alltså behöver en klar och entydig utbildning för detta yrke. Här har diskuterats övergångssvårigheterna och jag kan medge att det är svårlösta problem och att vi kämpar med dem i departementet. Vi skall t.ex. försöka klara frågan om Öövergångslicentiaterna. De som redan har licentiateller doktorandstipendium får förlängning. Med dem är det ingen fara. Men de som ännu icke har fått licentiateller doktorandstipendium enligt den gamla ordningen utan står i kö och förväntar sig att någon gång få det, riskerar att klippas av. Nu har det alltså öppnats en möjlighet, man har lagt undan en pott så att det även skall finnas sådana nytillkommande licentiat och doktorandstipendier att dela ut. Detta har varit den kraftigast betonade övergångssvårigheten, som vi på detta sätt har sökt möta. När det gäller forskarkarriären har forskarutredningen föreslagit ganska vittgående reformer, men dessa blev oerhört hårt kritiserade av remissinstanserna. På det akademiska planet är andarna livaktiga, och här fanns alla tecken på att det skulle kunna utvecklas ett ganska praktfullt akademiskt gräl. I det läget var frågan inte hanterbar, den måste få ligga till sig ett slag. Vi tog därför endast upp vissa justeringar av nu gällande system, t.ex. trygghetsfrågan för docenter, som ju har framförts som en stor fråga. Man blir docent och är det i sex—sju år. Blir man då inte professor faller bilan och man får ägna sig åt något annat. Detta har ansetts vara ett grymt system. Men i praktiken är de flesta ändå kvar på något sätt. Verkligheten är tänjbar, så att brutaliteten är 1 praktiken inte så stor som i teorin. Men systemet upplevs av många skäl bland forskare som ett hot. Man kan tänka sig att gå till den andra ytterligheten och göra docenttjänsterna till livstidstjänster, dvs. blir man docent så sitter man till pensionsåldern som docent. Det finns naturligtvis invändningar mot ett sådant system. Forskning är en speciell typ av verksamhet. Är man tjänsteman eller arbetare går man till sitt arbete på morgonen, man förutsätts göra sitt arbetskvantum, man är inne i en kvarn, och det är bara att följa med. Är man forskare är man hela tiden beroende av självverksamhet. Tanken bakom förslaget är att man inte skall ha alltför många fasta tjänster. En viktig sak är att många har en produktiv period av forskning under säg 10—15 år. Sedan svalnar — vilket väl är rimligt — ofta den vetenskap liga lidelsen, och man vill syssla med annat i stället, administrativt arbete eller liknande. Ett absolut fast system för med sig att om någon innehar en tjänst, så kan ingen annan få den, eftersom det inte finns ett obegränsat antal tjänster. Då föreligger alltså risk för att man skulle kunna få vad jag brukar kalla förgyllda proppar i systemet, som skulle omöjliggöra för yngre forskare att få en tjänst som de i och för sig är väl kvalificerade för. Därför har vi gjort den här kompromissen, som utskottet nära nog stöder, att man bara har obetingad rätt på sex år till en docenttjänst, dock att möjlighet finns till omförordnande i treårsperioder, dels för att kvalificerade forskare skall kunna fortsätta sin gärning, dels för att folk inte skall ställas i orimliga situationer om inte något annat arbete just då står öppet. Det förefaller vara en rimlig kompromiss. Här har också diskuterats benämningsfrågor. Vi har nu en rik flora av titlar närmast under professorstiteln: preceptorer, prosektorer, laboratorer, observatorer och diverse andra titlar. Det är alltså här fråga om personer som är närmast under professorer på olika områden. Det är naturligtvis en mycket begränsad del av Sveriges befolkning som vet vad sådana personer egentligen sysslar med. Det är en smula egendomligt med sådana titlar. Det är inte så lätt att veta vad en prosektor sysslar med. Jag har själv länge svävat i okunnighet om dessa titlar. Vi har alltså här gjort en rationalisering och kallat dem för biträdande professorer. Nu har ju detta på fackligt håll också gjorts till en lönefråga. Man har velat lyfta de biträdande professorerna två lönegrader och kalla dem för professorer. Det har vi inte råd till, det skulle kosta 2,5 miljoner kronor. Många andra skäl kan också anföras mot ett sådant steg. När vi har valt titeln biträdande professor finns det analogier på andra områden; vi har t.ex. biträdande vattenrättsdomare. Nu har det sagts att man inte går omkring och kallar sig för biträdande professor. Det är alldeles riktigt. Jag är fullt övertygad om att alla biträdande professo rer kommer att i dagligt tal kallas för professorer. Den här jämlikheten, om det är en sådan vi här eftersträvar, kommer så att säga att utbryta i vardagen, men i våra mera formellt byråkratiska sammanhang kommer vi att ha kvar differentieringen biträdande professor — professor. Vi har inte upplevt detta som en av de mera skakande frågorna i världshistorien. Slutligen vill jag ta upp den här frågan om erforderliga resurser. Detta är en etapp, säger herr Wallmark. Ja, det är en etapp därför att man tänker sig en fortsättning. Vi hoppas kunna bygga ut systemet. Vi hoppas kunna fylla de här läglarna mer och mer med ytterligare tjänster allteftersom vi får råd härtill. Jag står inte upp här och säger att propositionen är ett ymnighetshorn. Den innebär förstärkningar med ett hundratal tjänster, som inte skall underskattas. På stipendiesidan föreslås en klar förbättring. Vi hoppas att kunna förstärka och förbättra organisationen framöver. Några av reservanterna bjuder över med någon miljon kronor, men det är ändå ganska marginella påslag som görs. Det betyder att någon större oenighet inte tycks råda på den här punkten. Generellt skall det väl inte sägas att forskningen är underförsörjd. När universitetsupprustningen började uppgick de statliga forskningsanslagen till 114 miljoner kronor. De torde i dagens läge uppgå till mellan 650 och 700 miljoner kronor till universitet och högskolor, forskningsråd och vissa statliga laboratorier m.m. Det innebär en ganska kraftig satsning. Propositionen innebär att vi lägger grunden till en motsvarande satsning på utbildningssidan.

Herr talman! Statsrådet Palme började sitt anförande med att tala om den intensiva reformverksamhet som har pågått inom utbildningssektorn under det senaste året, och vad då be träffar universitetssidan i synnerhet under vårriksdagen 1969. Jag kan väl något dela den värderingen, men som jag redan gjorde i mitt inledningsanförande vill jag med beklagande konstatera att när man nu har kommit till den högsta nivån, så är resurskakan hårt åtgången. Här har man inte fått stor del av de resurser som vi skulle velat ha just i samband med forskarutbildningen. Nu säger statsrådet Palme att det ändå är fråga om en ganska ordentlig satsning, ett hundratal tjänster. Men om man närmare analyserar detta tal, finner man att det egentligen bara är 30 verkligt kvalificerade tjänster; i övrigt får man räkna fram dem från den ordinarie årliga uppräkningen i statsverkspropositionen. Det är vidare fråga om ett antal assistenttjänster. Men i bedömningen av dem tycker jag det är väsentligt att komma ihåg att propositionen förutsätter att även de humanistiska fakulteterna skall få sådana tjänster i det nya systemet, vilket de inte tidigare haft. Därför blir det ju en klar uttunning, och den reella förstärkningen i fråga om tjänster är alltfort, statsrådet Palme, väldigt liten. Jag skulle också vilja ta upp en annan del av statsrådets anförande som berör det nuvarande systemets doktorsavhandlingar. Jag tycker med förlov sagt att det var en våldsam karikatyr som statsrådet här tillät sig, förutom att det fanns ett par, tror jag, sakliga felaktigheter i den. Jag citerade tidigare de rätt välfunna orden ur propositionen, att en doktorsavhandling inte skall vara ett livsverk utan en del i utbildningen. På den punkten delar jag alltså herr Palmes uppfattning. Men ändå måste man väl erkänna att det hittillsvarande systemet med doktorsavhandlingar har medfört många verkligt väsentliga nya framsteg och innovationer i arbetet på att förbättra det svenska folkhemmet. Utan många av de avhandlingar som har framlagts under årens lopp skulle nog — och det tror jag att även herr Palme måste hålla med om — framstegstakten ha varit betydligt sämre. Talet om doktorn som frisk och fräsch träder ut vid 42 år måste korrigeras åtskilligt eftersom medianåldern, enligt de uppgifter jag har, i själva verket är 35 år. I fråga om mellanexamen vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på att vi från folkpartiets sida varit tveksamma om vi över huvud taget skulle vara med på en samskrivning med majoriteten. Men när utskottet skriver att man inte finner någon principiell meningsskiljaktighet föreligga mellan utskottsmajoriteten och motionärerna i fråga om mellanexamen, tolkar vi det dock så att utskottet delar den positiva inställning som vi har gett till känna i våra motioner. Vi tar denna skrivning som ett belägg för att även utskottsmajoriteten anser, vilket också sägs i utlåtandet, att det skall göras en översyn av behovet av en mellanexamen och hur den skall utformas. Jag tycker inte att man har anledning att argumentera mot eller för en mellanexamen och de former den kan få på nuvarande stadium. Det väsentliga är att en översyn kommer till stånd som klarlägger problemen och att den göres snarast. Jag hoppas att statsrådet Palmes något negativa argumentering beträffande mellanexamen inte får tolkas så att han på något vis sätter sig emot utskottsmajoritetens förslag om en snabb översyn, vilket jag förmodar att riksdagen kommer att instämma i. Jag vill sedan ta upp en liten detalj i titelfrågan. Jag tror inte heller att någon kommer att gå omkring och kalla sig biträdande professor, lika litet som biträdande <<vattenrättsdomare. Men, statsrådet Palme, om man i dagligt tal accepterar titulaturen professor för alla är väl nästa steg rätt naturligt, dvs. att vi låter ordet biträdande falla och bara behåller uppdelningen på olika lönenivåer?
Herr talman! Jag tycker också att statsrådet gjorde sig skyldig till en viss överdrift när han karikerade arbetet med doktorsavhandlingarna här i landet. Man skall vara försiktig med generaliseringar. Det är en mycket stor skillnad mellan de olika fakulteterna. Vad beträffar medicinarna och teknikerna är det faktiskt så i dag att deras effektiva tid för doktorsavhandling inte är märkbart mycket längre än den som föreslagits i propositionen. Att det totalt sett ibland tagit längre tid sammanhänger med att doktoranderna ofta innehaft tjänster. Den mest besvärliga sektorn har varit den humanistiska. Man kan naturligtvis fråga sig varför humanisterna håller på så länge med sina avhandlingar att det nästan blir ett livsverk för dem. Svaret blir att det enda konkurrensmedel de har om de högre tjänsterna är en lång, gedigen och förnämlig doktorsavhandling. Där kan man kanske till och med komma upp i de åldrar som statsrådet nämnde. Statsrådet har dock enligt min mening inte gett en rättvis beskrivning av det nuvarande systemet, även om vi är överens om att en ändring bör komma till stånd. Därvidlag är utskottet också enigt. Jag tycker som sagt inte att man skall ge en sådan grotesk beskrivning av dagens förhållanden. Forskarkarriären är en besvärlig fråga. Jag vill gärna stryka under vad statsrådet Palme har givit uttryck för i propositionen, nämligen behovet av flexibilitet och växling mellan tjänster av olika slag. Men även i detta avseende råder mycket varierande förhållanden. På vissa fakultetsområden finns det nästan ingen annan verksamhet än sådan som staten själv bedriver, medan det — som jag tidigare nämnde — på det medicinska och framför allt på det tekniska området inte är ovanligt att man tar tjänster utanför universiteten. Detta visar sig också så småningom vid rekryteringen till de högre tjänsterna. Jag tror att nästan hälften av alla professorer vid de tekniska högskolorna kommer från näringslivet. Det har varit så i många år, och det håller i sig fortfarande. Detta medför en vitalisering av forskningen och den högre undervisningen som jag finner utomordentligt värdefull. I den mån det finns möjlighet till ytterligare sådan cirkulation vill jag stryka under det påpekande som statsrådet Palme gjorde. Men detta får å andra sidan inte innebära att man kan nonchalera möjligheterna för dem som skall syssla med forskning på universitetsnivå, så att de tvingas arbeta under ganska osäkra förhållanden. Jag medger att propositionens förslag innebär en liten förbättring genom de fortsatta förordnandena. Det är bra att det blivit bättre, men det hade varit bättre om det blivit bra. Därför har vi i utskottet enats om att en fortsatt översyn är erforderlig, och jag förmodar att statsrådet är beredd att följa utskottets uttalande i detta sammanhang. Beträffande mellanexamen säger statsrådet, vilket vi också upplystes om i avdelningen, att alla tillstyrker mellanexamen men inte på sitt eget område utan på andras. Jag tyckte att det var ett något egendomligt yttrande, och det har nu fällts här igen av statsrådet Palme. Jag lät i avdelningen ta fram remissyttrandena och gick igenom dem. Det är riktigt som det står i propositionen, att praktiska taget alla remissinstanser enhälligt har tillstyrkt en mellanexamen. Någon enstaka har sagt: Vi har dock icke behov av den. Den är, anses det, en för svag grund för exempelvis arbete i de lärda verken. På det tekniska området råder såvitt jag kan förstå kompakt enighet om det arbetsmässiga behovet av en dylik examen, motsvarande en något förenklad teknisk licentiatexamen. Jag uppehöll mig inte särskilt mycket vid detta. Statsrådet själv har redan i propositionen antytt någonting om en mellanexamen på det tekniska området. Det fanns alltså inte något skäl att speciellt argumentera om den saken, ty därvidlag är vi överens. Vad jag tog upp var en annan fråga. Vi skall kanske vid ett senare tillfälle, herr statsråd, tala om vad det innebär att vara marknadsförare. Det är inte att vara säljare. Marknadsföring är oändligt mycket mera komplicerad än så. Jag nämnde marknadsföringen bara som ett ytterligare exempel på behovet. Statsrådet säger att det är risk för en förlängning av studietiden. Forskarutbildningen är dock under de två första åren mycket detaljerat upplagd, och där torde näppeligen finnas risk för någon förlängning. Jag är emellertid, som jag tidigare sade, inte beredd att i dag i detalj diskutera utformningen av denna mellanexamen. Det nyttar föga att nu gå in på alla dess detaljer. Här gäller det principen att det skall finnas en sådan examen. Att det finns ett klart dokumenterat behov tror jag är alldeles ostridigt. Detta gäller inte bara områden där man kan behöva ställa upp speciella behörighetskrav. Hela det svenska näringslivet arbetar utan speciella behörighetskrav. Där är det de individuella kvalifikationerna som är avgörande. Jag kan bara konstatera att människor med denna utbildning behövs och kommer att behövas i växande omfattning. Man skall givetvis kunna avlägga denna mellanexamen antingen i en följd i anslutning till grundexamen eller också senare, när man återkommer till universitetet. Slutligen säger statsrådet, som enligt vad jag förstår är helt medveten om bristerna i det materiella innehållet, att detta endast är en etapp, att det inte är något ymnighetshorn. Det är egentligen, herr statsråd, ett ganska tomt horn som man här lämnar över, Att genomföra en reform utan att ställa ekonomiska resurser av någorlunda rimliga proportioner till förfogande är sannerligen inte lätt. Jag vill ännu en gång stryka under, att vi är överens om principerna. Men i fråga om sättet att ge nomföra dem kan vi definitivt inte vara eniga.

Herr talman! Herr Wirtén var nästan upprörd över vad han uppfattade som sidovördnad från mig visavi det tidigare systemet för forskarutbildning. Det var naturligtvis avsett som en karikatyr, en tillspetsning för att visa de extrema följder av systemet som vi hade att ta hänsyn till. Det är riktigt att medianåldern har sjunkit. När jag första gången sysslade med detta ärende var den för doktorer en bit över 40. Den ligger nu på den humanistiskt-samhällsvetenskapliga fakulteten i 37-årsåldern. Det är ändå slutet på utbildningen, formeilt sett, som ligger i de åren. Det är detta som innebär en motsättning, som jag försökte utlägga. Från att ha varit upprörd blev herr Wirtén sedan nästan rörd. Det var när han talade om vilken utomordentlig betydelse för det svenska folkhemmet som likväl denna forskarutbildning har haft. Jag vill dela hans värdering men, herr Wirtén, det beror inte i första hand på systemet utan på de enskilda människor som ägnat sig åt forskning. Syftet med att ändra systemet kan ju bara vara att ge dessa människor ännu bättre förutsättningar att utföra sin för folkhemmet gagneliga insats. Herr Wallmark tog upp mellanexamen. Jag skall inte tillägga något utöver vad jag redan sagt. Vi har inte alls förkastat mellanexamen, men vi har sagt att den skall införas bara i de fall då ett klart dokumenterat behov föreligger och inte som generell metod. Då skulle man riskera felaktig utbildning och framför allt förlängning av studietiderna. Herr Wallmark tog upp trygghetsfrågan för docenterna. Där har vi en liten förbättring, sade han. Jag anser att det är en stor förbättring i själva verket. Det är redan nu så att de flesta docenter söker sig till andra verksamheter. Det kommer alltid att vara så, och det bör vara så. Men i de fall, då det av antingen forskningsmässiga eller sociala skäl skulle vara orimligt, har man nu möjlighet att låta en docent fortsätta. Med en liten åtgärd har man åstadkommit en stor förbättring på trygghetsplanet. Det är liksom poängen med detta förslag. Både herr Wirtén och herr Wallmark var inne på resursfrågan. Det är naturligtvis en tveeggad argumentation ni för. Å ena sidan vill ni gärna säga att förslaget är dåligt, det torde finnas ofantligt mycket mera pengar, det borde satsas, det borde finnas resurser. Men samtidigt är ni i bakhuvudet medvetna om att ni inte har något ymnighetshorn att ställa upp. Ni kan bara bjuda en liten smula till. Efter att ha tagit upp resursfrågan ganska stort kommer ni därför ned till den mycket vardagliga verklighet där jag tvingas hålla mig. Man måste säga: Vi skapar ett bra system, vi gör förbättringar, men det är naturligtvis inte tillräckligt, och vi hoppas kunna fortsätta att bygga på. Det är den vardagliga verksamheien som vi, när denna proposition och detta utskottsutlåtande, som jag hoppas, blivit antaget av riksdagen, gemensamt får försöka ta itu med.

Herr talman! Jag vet inte om statsrådet Palmes försök att analysera mina sinnesstämningar under mitt föregående inlägg helt överensstämde med sanningen. Den frågan får väl de som hört på döma i. I varje fall kände jag knappast igen mig själv. Låt mig ändå säga, för att ta det mera seriöst, att jag tycker att om man skall diskutera forskarutbildningen och det tidigare systemet med doktorsavhandlingar, är detta inte platsen att teckna alltför grälla karikatyrer. Det är bättre med en saklig diskussion i frågan, tyc ker jag, och därför kom kanske en viss indignation in i mitt tidigare inlägg. Låt mig också tillägga att den statistik jag hänvisar till, när jag säger att medianåldern är 35 år vid tiden för en doktorsavhandling, härrör sig från så tidiga årtal som 1960—1961. Därför är jag ännu mera konfunderad när statsrådet Palme säger att genomsnittsåldern har sjunkit på senare år. Men vi får väl kolla upp det här ytterligare. I varje fall var 42-årsgränsen tydligen alltför hög. Därom tycks vi vara överens.

Herr talman! Bara några ord om resursfrågan! Statsrådet Palme tycks införstådd med att det behövs mera resurser, och om detta är vi tydligen överens. Men vi har, menar statsrådet, liksom han varit tvungna att resignera inför den hårda, kalla verkligheten. Skillnaden mellan statsrådet Palmes och min uppfattning i denna fråga, som jag ser det, är att det i dag inte finns något underlag i propositionen som på ett klart sätt dokumenterar hur stora resurser det erfordras för att genomföra forskarutbildningsreformen helt och fullt och bibehålla forskningsvolymen på en oförändrad nivå, medan vi önskar sådan klarhet. Vi har alltså inte någon parameter att tillgå. Vi kan bara konstatera att de resurser som statsrådet Palme fått till sitt förfogande efter ett års tjat hos finansministern är helt otillräckliga, vilket han själv tydligen är mycket klart medveten om. Likväl är han beredd att genomföra principerna för forskningsutbildningen från den 1 juli. Jag tänker på »de fyra åren» och att man talat om en liten flexibilitet som antyds kunna bli någon månad. Jag förmodar att den flexibilitet utskottsmajoriteten accepterar också kommer att göra sig gällande på studiefinansieringens område, där statsrådet till och med använt uttrycket »högst fyra år». Men såvitt jag förstår kommer dessa två frågor att behandlas parallellt. Skillnaden mellan oss är att vi reservanter skulle vilja veta vad det faktiska behovet på detta område är för att vi över huvud taget skall kunna genomföra denna reform. I vår motion har vi därför sagt att vi vill ha en analys av behovet till stånd. Därefter har vi möjlighet att bedöma om medel kan överflyttas från det ena eller andra hållet, eller hur man i övrigt skall handlägga denna fråga. Men att säga att reformen skall träda i kraft den 1 juli medan resurserna kommer så småningom; det är ungefär som att fatta beslut om högertrafik i detta land utan att ha råd att bygga om vägarna annat än successivt. Ett sådant sätt att hantera en reform torde inte rimma särskilt väl med en god planering.
Herr talman! Herr Wirtén står fast vid sin skildring av forskarutbildningen, men de siffror han anfört är veterligt från år 1964, har jag hört. Att han kommer ned så pass lågt i åldersklasserna beror på att han tar med alla fakulteter inklusive exempelvis de teoretiska medicinarna, som alltid disputerat vid unga år. Uppgiften »över 40 år» härrör från tillgängliga siffror våren 1957, om jag minns rätt, då jag skrev en artikel i detta ämne. Sedan dess har alltså denna gräns sjunkit.

Det är därför skälen för en begränsning i detta avseende är så klara. Sedan frågar herr Wallmark hur man kan starta den här reformen utan att ha tillgång till mera pengar. För det första innebär detta nya system att man bättre utnyttjar nu tillgängliga resurser. För det andra inne bär propositionens förslag en icke fullt så föraktlig ökning av nu tillgängliga resurser som herr Wirtén antydde. Redan dessa utgör en klar förbättring, och dessutom tillkommer årets tillskott. För en expansion i framtiden är därför ramarna redan lagda. Det är inte lätt att tillhöra det moderata samlingspartiet med åsikter om att skatterna skall sänkas och samtidigt anse att det behövs mer pengar på detta område. Herr Wirtén framförde inte samma predikament, men det var någonting åt det hållet. Låt oss göra en analys av hur mycket pengar som behövs, menar man. Forskarutredningen försökte göra det, och även remissinstanserna försökte finna metoder därför. Om jag minns rätt kritiserades detta ganska hårt av remissinstanserna, det gick helt enkelt inte. Varför? Jo, detta är inget hokus pokus, herr Wallmark. Har vi ett visst antal miljoner kronor ytterligare så kan vi sätta in ytterligare ett antal forskare, assistenter och docenter som behövs. Det kan i sin tur innebära ett mindre elevantal per lärare och en effektivare utbildning. Det behöver inte systematiskt analyseras, ty vi vet att inom överskådlig framtid kommer resurserna att vara otillräckliga i förhållande till krav och önskemål för de berörda. Att hitta på skäl för ytterligare resurser är inte svårt, det kan vem som helst här i kammaren göra. Det är en annan sak att skaka fram pengarna. Det är i medvetande om att det är en nog så knepig uppgift som reservationerna är mycket moderata, eller modesta, för att inte använda en skenbart partipolitisk karakteristik.

Herr talman! Få ting i vårt samhälle omnämnes med större respekt och förväntan än forskning. När vi ställs inför allehanda samhällsproblem som ter sig svårlösta säger vi gärna att vi vet för litet och behöver mer forskning. Inför den framtida utvecklingen hyser vi den allra största tilltro till forskningens möjligheter. Forskningen utgör »den mest dynamiska kraften i samhället», yttrade = förre = ecklesiastikministern Edenman vid ett tillfälle. Det finns inga skäl att göra invändningar mot detta. Kanske tycker man någon gång att politiker en smula lättsinnigt skjuter ifrån sig konkreta problem och skaffar sig ett slags alibi för passivitet och tveksamhet genom att hänvisa till de lösningar som man väntar sig som resultat av pågående eller kommande forskning. Läser man proposition nr 31 får man lätt ytterligare stimulans för en sådan förväntan och en överdriven uppfattning om den framtida forskningspotentialens storlek. Det talas nämligen genomgående om forskarutbildning och forskarkarriär, och man bibringas därigenom lätt den uppfattningen att det skall utbildas en jättestab av högt kvalificerade forskare. Verkligheten är emellertid litet annorlunda. Man har i propositionen använt begreppet forskarutbildning i samma vidsträckta mening som 1963 års forskarutredning men utan att öppet redovisa detta.

Jag tycker att detta borde ha deklarerats klart, så att missförstånd därigenom inte behövt uppstå. Jag tror att det är angeläget att man har detta klart för sig, så att man inte tror att alla doktorander efter avslutad utbildning kommer att ägna sig åt forskning. Vi vet också genom färska undersökningar att de personer som i sin tjänst verkligen har till uppgift att forska, nämligen professorerna, inte har möjlighet att ägna mer än en obetydlig del av sin tjänstetid åt forskning. Allt detta måste beaktas, om man skall kunna få en realistisk uppfattning om den reella forskningsvolymen. Det bör alltså observeras att föreliggande proposition handlar om forskarutbildning och forskarkarriär men mycket litet om forskning. Även om det har funnits delade meningar om det mesta av vad 1963 års forskarutredning föreslagit, har det dock rått enighet på en punkt, nämligen i fråga om behovet av reformen. Personligen tycker jag att kritiken av den gamla ordningen på vissa punkter varit överdriven och orättvis. Däri inbegriper jag också vad statsrådet Palme yttrat nyss. Man kan givetvis ta det från den skämtsamma sidan, men jag tycker att det ingår i ett något agitatoriskt mönster att systematiskt nedvärdera tidigare skolformer. I enhetsskoledebatten framställde man realskolan som hopplöst medeltidsmässig. Samma var förhållandet med det gamla gymnasiet, och tendenser finns att överdriva de negativa sidorna i det gamla systemet för forskarutbildning. Det har här talats åtskilligt om de höga åldrarna. Det är alldeles riktigt att detta kan vara ett problem, men man bör nog beakta att många har bedrivit sin forskning vid sidan av annat arbete, som i sig kan ha haft ett visst värde. Dessutom har man inte tillräckligt beaktat att forskning och forskningsutbildning måste ske under mycket skilda förutsättningar i de olika ämnena. Detta gäller inte minst doktorsavhandlingarna och deras betydelse. Man har ironiserat över dessa bastanta avhandlingar, som kommit att betraktas som s.k. livsverk. I: själva verket förhåller det sig så att avhandlingar, åtminstone inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna, utgjort och alltjämt utgör väsentliga inslag i den kurslitteratur som ingår i både kandidatoch licentiatexamina. Och inte sällan har dessa verk vunnit läsare långt utanför universitetens läsesalar, inte minst kanske bland dem som till vardags tuggar sig igenom kanslihusets och riksdagens tryckalster. Jag vill som ett enda exempel erinra om den över 500 sidor tjocka avhandling om den svenska planhushållningsdebatten som publicerades för några år sedan. Man kan i själva verket, om man vill vara en smula högtidlig, säga att avhandlingarna ofta varit lysande intellektuella och vetenskapliga prestationer, som berikat vårt kulturliv och vår samhällsdebatt och som inte förlorat sin aktualitet på årtionden. Det torde inte mot bakgrunden av dagens debatt vara helt omotiverat att erinra om Runebergs ord om Lotta Svärd — alla jämförelser i övrigt undantagna: »Något tålte hon skrattas åt, men mera hedras ändå.» Vad sedan gäller själva disputationsakten och promotionsritualen är jag själv beredd att vända på de Runebergska orden: Något tål de att hedras, men mera att skrattas åt. Proposition nr 31 är en blandning på gott och ont. På kreditsidan vill jag främst peka på de två grundläggande nyheterna: dels sammanförandet av licentiatexamen och doktorsgraden till den nya doktorsexamen och en förkortning av studietiden, dels principen om en ordentlig handledning av doktoranderna. Reservanterna har diskuterat de uppenbara svagheter som finns, och jag skall inte uppehålla mig vid de problemen... Jag nöjer mig med att instämma i vad som tidigare sagts beträffande behovet av större variation i studietidens längd, frågan om amanuensernas och assistenternas studietid samt. om nödvändigheten av att ekonomiska och personella resurser verk ligen ställs till förfogande, så att inte reformen stannar på papperet. Jag vill i stället något beröra ett par andra problem men allra först påtala den - oklarhet som råder på många punkter, inte minst beträffande själva doktorsexamen, som nästan inte alls berörs i propositionen. Det ankommer visserligen på Kungl. Maj:t att utfärda bestämmelser, men nog borde riksdagen ha inbjudits till en diskussion av dessa frågor. Bland de många problemen kan nämnas offentliggörandet och presentationen av doktorsavhandlingen, förfarandet vid disputationen och de kompetensproblem som följer i reformens spår. Man avskaffar ju nu en examen som utgör kompetensvillkor för åtskilliga befattningar. Ett av de besvärligaste problemen och samtidigt en av de allra viktigaste frågorna beträffande den kommande forskarutbildningens sätt att fungera utgör frågan om urvalet av doktorander. Det är alldeles uppenbart att utbildningen inom månrga ämnen kommer att bli utrymmesspärrad, och då uppstår frågan om hur de lämpligaste doktoranderna skall väljas ut. Som framgår av såväl utredningen som propositionen kan man inte utan vidare utgå ifrån att framgångar i primärstudierna utgör kriterium på forskarbegåvning. Den personliga bedömningen måste på ett eller annat sätt komma till användning, och det är just här problemet ligger. Undervisningen på primärstadiet sköts så gott som undantagslöst av andra personer än dem som skall svara för handledningen i doktorsstudierna. Det innebär att de personliga kontakter, som tidigare betytt så mycket när det gällt att stimulera lämpliga studerande till fortsatta studier, kommer att förlora i betydelse eller helt falla bort. Torsten Husén berättar i en nyligen utgiven bok, att han gått igenom gamla föreläsningskataloger och funnit att över 90 procent av hans undervisningskontakter utgjordes av professorer. Hans söner däremot, som 25—30 år senare påbörjade sam hällsvetenskapliga studier, har — skriver han — »praktiskt taget inte sett någon professor — — — men däremot härskaror av extra lektorer och assistenter, av vilka många saknat formell kompetens». Den tiden är förvisso förbi då studenterna vandrade tillsammans med sina professorer under Lundagårds kronor eller satt på Ofvandahls konditori och diskuterade avhandlingsämnen, men problemet med rekryteringen måste ägnas stor uppmärksamhet och lösas på ett sätt som passar våra nuvarande massuniversitet. Denna svårighet har skärpts ytterligare i och med tillkomsten av universitetsfilialerna. Det föreligger uppenbar risk för att vi kommer att få en geografiskt sned rekrytering. Universitetsfilialernas lärare måste för att motverka detta bedriva en medveten talangscoutjakt och få möjligheter att behålla en intim kontakt med den aktuella forskningen, och det sker onekligen bäst om de själva får bättre möjligheter till forskning. Rekryteringen av doktorander bör också betraktas vad gäller den sociala bakgrunden. 1963 års forskarutredning har framlagt ett material som visar att denna är ytterligt sned, betydligt snedare än vad gäller studenter på primärstadiet. Enligt den utförda enkäten kom endast 13 procent av licentianderna, 9 procent av doktoranderna och 4 procent av doktorerna från socialgrupp 3. Man kan spekulera hur mycket som helst om orsakerna till denna snedrekrytering utan att komma fram till någon visshet, men: att frågan om tryggheten eller kanske rättare den förväntade tryggheten efter de avslutade studierna spelar en avgörande roll torde vara uppenbart. Mot den bakgrunden finns det anledning att beklaga att trygghetsfrågan i den s.k. forskarkarriären inte lösts på ett tillfredsställande sätt, och jag kan bara uttrycka den förhoppningen att man inom .departementet uppmärsamt följer utvecklingen i fråga om rekryteringen. Det finns här också en annan faktor som har den allra största betydelse för benägenheten att ägna sig åt högre studier, och det är behörighetsvillkoren för lärare vid gymnasier och lärarhögskolor. Tidigare — ännu i början av 1950-talet — utgjorde doktorsgrad kompetenskrav för lektorstjänst vid allmänt läroverk; för närvarande gäller licentiatexamen. Detta innebär att den som har lust att ägna sig åt högre studier men är osäker om det kloka i att ta itu med så omfattande studier och göra de ekonomiska uppoffringar det otvivelaktigt innebär och som känner otrygghet inför risken att kastas ut ur den akademiska karriären, kan känna den trygghet som består i vetskapen att licentiatexamen eller doktorsgrad ändå ger hygglig utdelning i form av lektorat. Skulle den tryggheten och den förhoppningen försvinna, är jag övertygad om att det inte kommer att bli lätt att åstadkomma någon förändrad social rekrytering. Kraven på trygghet för de unga forskarna får emellertid inte leda till att kraven på rörlighet inom det akademiska systemet helt eftersättes. Det förefaller möjligt att i någon mån undvika denna svårighet genom att i större utsträckning inrätta personliga forskarprofessurer för äldre professorer som därmed skulle lämna sina tjänster och öppna vägen för de yngre. Att ägna sig åt licentiatstudier och bedriva forskning för disputation är en sak som tar sin rundliga tid. Det är både ekonomiskt och tidsmässigt stora investeringar den enskilda människan gör. Det innebär att vederbörande måste planera på lång sikt, och detta gäller alldeles särskilt de inte så få som bedriver studier vid sidan av yrkesarbete, och det innebär att förändringar i examenssystemet kan ställa till mycket allvarliga rubbningar i de uppställda planerna och grusa de förhoppningar som utgjort nödvändig stimulans. Det är därför angeläget att övergångsbestämmelserna utformas med stor generositet och att tillämpningen inte blir alltför stelbent och rigorös. Den grundläggande inställningen från samhällets sida bör rimligtvis vara att den som ägnar sig åt högre studier och forskning utför en värdefull samhällsinsats. I annat fall skulle alla de vackra orden om forskningens betydelse bli innehållslösa ord och tanken att forskningen skulle vara den mest dynamiska kraften i samhället enbart en tom fras. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna nr 1, 2, 4 och 5.